Fru talman! Karin Rågsjö har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkra en god nationell tillgång på läkemedel via apoteken och vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att 24-timmarsregeln följs. Ett flertal utvärderingar av omregleringen av apoteksmarknaden har genomförts. I likhet med vad Karin Rågsjö lyfter fram visar resultaten från utvärderingarna bland annat att etableringen av apotek har varit störst i större orter. Utvärderingar visar också att tillgängligheten till läkemedel på apotek i vissa bemärkelser har minskat. Det finns även tecken på att arbetet med kompetensutveckling har försämrats, vilket på sikt kan innebära risker för kompetensen och påverka såväl kvaliteten i rådgivningen som säkerheten vad gäller receptexpedieringen. Även den avsatta tiden för rådgivning uppges ha minskat, vilket kan öka risken för felaktig läkemedelsanvändning. Mot denna bakgrund tillsatte regeringen hösten 2015 en utredning, som senare antog namnet Nya apoteksmarknadsutredningen, med uppdrag att göra en översyn av apoteksmarknaden och vid behov föreslå förändringar. Översynen ska utgå från de uppföljningar och utvärderingar som har gjorts av den omreglerade apoteksmarknaden. Särskilt fokus bör läggas på åtgärder som syftar till att höja kvaliteten och patientsäkerheten på apoteksmarknaden. Inriktningen bör vara att säkerställa en säker, effektiv och jämlik läkemedelsförsörjning och en apoteksmarknad med god tillgänglighet och service. I utredningens uppdrag ingår att göra en översyn av nuvarande krav på tillstånd för öppenvårdsapotek. Utredningen ska vidare analysera orsakerna till de brister som rapporterats vad gäller rådgivning vid apotek. Särskilt fokus bör läggas på rådgivning i samband med expediering av receptbelagda läkemedel. För att säkra en god nationell tillgång på läkemedel via apoteken har utredningen i uppdrag att analysera och lämna förslag på eventuella åtgärder som behövs för att säkerställa en god tillgänglighet till apotekstjänster i hela landet. I dag har Apoteket AB i uppdrag i sin ägaranvisning att till och med den 30 juni 2017 behålla befintliga apoteksombud i den utsträckning som behövs för att upprätthålla en god läkemedelsförsörjning på den ort där ombudet är verksamt. Nya apoteksmarknadsutredningen ska se över regleringen av och villkoren för apoteksombudsverksamheten i syfte att skapa varaktigt hållbara förutsättningar för denna verksamhet. År 2013 inrättades ett särskilt stöd för glesbygdsapotek. Målet är att säkerställa tillgång till läkemedel och rådgivning om läkemedel via öppenvårdsapotek i regioner där de affärsmässiga förutsättningarna att driva apoteksverksamhet är begränsade. Tandvårds och läkemedelsförmånsverket, TLV, är den myndighet som administrerar stödet. TLV har beslutat att ge glesbygdsbidrag till 36 apotek för år 2015. Sammanlagt ansökte 38 apotek om glesbygdsbidrag, varav hälften hade negativt resultat före bidrag. Inkluderas glesbygdsbidraget är det bara tre apotek som har negativt resultat. Stödet uppgick till ca 9,7 miljoner kronor år 2015. Regeringen har för 2017 föreslagit 20 miljoner kronor för ändamålet. Utredningen ska följa upp de insatser som vidtagits i syfte att garantera en fortsatt god apotekstäckning i hela landet och vid behov lämna förslag på ytterligare åtgärder. Vad gäller 24-timmarsregeln ska utredningen analysera vilka eventuella åtgärder som krävs för att säkerställa att leverans och tillhandahållandeskyldigheten av läkemedel följs. I detta ingår att särskilt analysera behovet av åtgärder för att säkra efterlevnaden av 24-timmarsregeln. Utredningen ska även analysera om det finns behov av ytterligare åtgärder för att främja en hög grad av direktexpediering respektive förbättra den service som ges när expediering inte kan ske. Jag ser fram emot att ta del av utredningens förslag. Sammantaget anser jag att regeringen, framför allt genom beslutet att tillsätta Nya apoteksmarknadsutredningen, vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa en god tillgänglighet till läkemedel i hela landet.
Fru talman! Jag tackar Gabriel Wikström för svaret. Jag vet att det pågår en utredning. Vi är väldigt glada för det. Men vi tycker ändå att det är bra att ta upp den här typen av frågor i en interpellationsdebatt, för de är ganska aktuella. Apoteket har en väldigt central roll, tycker vi, när det gäller hälso och sjukvård. Det är inte vilken shop som helst, så att säga. Tiden går, men problemen med avregleringen består. Därför går vi vidare. Det statliga apoteket är utsålt och kommer inte tillbaka. Nu gäller det att få tillgänglighet och professionalism vid alla apotek. Apoteken har blivit en väldig marknad. Man försöker hitta fiffiga lösningar, men kanske snarare för att öka marknaden än för att tillfredsställa kunderna. Ett exempel är Hjärtat, som ingår i Icagruppen. Där kan kunderna få poäng för sina apoteksinköp, men inte för recept. På det sättet ska man så att säga öka sina marknadsandelar. Centern och övriga allianspartier hade en bild av att det skulle vara små familjeägda apotek och så vidare. Man kan se att de apoteken inte har överlevt i så hög utsträckning. Det är de stora drakarna som har vunnit matchen. Förändringen var kanske mer ideologiskt motiverad. Den byggde på den felaktiga utgångspunkten att apoteket är som vilken detaljhandel som helst och inte hör ihop med hälso och sjukvården. Men apoteket är en del av hälso och sjukvården. Som ministern lyfte fram är det viktigt att man som kund får rådgivning av en kompetent farmaceut. Det är inte nagellack man behöver råd om, utan det kan faktiskt vara cancermedicin. Många kunder har upplevt att det blivit svårare att få tag på receptbelagd medicin. Många apoteksanställda menar att de ibland inte har de här medicinerna på lager. Det är självklart att kunden gärna vill ha medicinen direkt. Ofta handlar det om mediciner för svåra sjukdomar och speciella sjukdomar. Det är väldigt svårt för kunder att gå ut i apoteksdjungeln. Ibland är det också äldre personer som får ströva runt bland apoteken. Av dem som har besvarat Vårdanalys befolkningsundersökning har fler än hälften av dem som besökt apotek 2014 upplevt att det förskrivna läkemedlet inte funnits i lager. Det tycker vi är ett stort problem. Statskontoret har också tittat på det här. De säger att det finns en del praktiska förutsättningar som har förändrats sedan omregleringen. Dels finns det väldigt många apotek, och en del är ganska små. Man har svårt att hålla lager. Dels är det så att man inte har information om varandras varor. Det här är konkurrerande apotek, och de vill att informationen ska vara skyddad. Då har på något sätt marknaden tagit över. De här problemen går igen år efter år. Nu är det en utredning på gång, men vad tror du utöver det? Kan du säga något lite spontant? Vad tror du att man skulle behöva göra för att nationellt få en bättre tillgång till läkemedel via apoteken?
Fru talman! Ja, personligen kan jag vara hur spontan som helst, men det är egentligen ointressant för riksdagen. Vad riksdagen vill veta är ju vad regeringen kommer att göra, och regeringen kan inte ge besked om det förrän vi har fått utredningens förslag på bordet. Apoteksmarknaden är oerhört komplicerad. Det är precis som Karin Rågsjö säger. Många olika aktörer är inblandade. Regelverket är inte fullständigt efter avregleringen, eftersom den tidigare borgerliga regeringen hade så bråttom. Skälet till detta var att man av ideologiska skäl ville avreglera apoteksmarknaden till vilket pris som helst, trots att det inte motiverades vare sig av effektivitetsskäl eller för den delen av att människor skulle ha varit djupt missnöjda. Vi ska komma ihåg att de flesta var väldigt nöjda med det statliga apoteksmonopolet. Man var nöjd med att ha samma kedja över hela landet, kunna få service och veta att apoteket inte i första hand drevs av vinstintresse utan för medborgarnas och patienternas nytta. Mitt eget parti, Socialdemokraterna, var kraftigt emot avregleringen av apoteksmarknaden just eftersom den enbart var ideologiskt motiverad. Nu har jag och det socialdemokratiska partiet tillsammans med Miljöpartiet ansvaret i regeringen för att se till att den apoteksmarknad vi har på plats fungerar så väl som möjligt. Det försöker vi göra genom bland annat den här apoteksutredningen, som tar ett väldigt brett grepp kring tillgängligheten till läkemedel men naturligtvis också hur apoteken ska kunna spela en större roll i vårdkedjan. Apoteken ska inte bara ses som ett ställe där man kan hämta ut sina mediciner, utan de som arbetar på apoteken ska få använda den fulla bredden av sin kompetens i mötet med patienter och kunder och kunna ge råd om allt från läkemedel till ohälsa i stort. Jag tror för min del att det här är en utveckling som kommer att ske, oavsett om vi vill det eller inte. Men när utvecklingen fortskrider och apoteken tar en större del i hälso och sjukvårdssektorn i stort måste politikens uppgift vara att värna jämlikheten, precis som med övrig hälso och sjukvård. Alla medborgare ska få åtnjuta detta. Det ska inte bara komma vissa grupper till del. Det är också bland annat därför vi har tillsatt den här apoteksutredningen. Karin Rågsjö var inne på att staten har avhänt sig verktygen på apoteksmarknaden. Ja, i samband med avregleringen skedde till viss del detta. Men jag vill ändå hävda att vi har ett stort, viktigt och avgörande verktyg kvar, nämligen det helstatliga Apoteket AB, som redan i dag tar ett stort samhällsansvar. Det är någonting annat än många av de kommersiella aktörerna. Men det är naturligtvis viktigt att se hur den rollen kan utvecklas för att bolaget på ett ännu större sätt ska ta det samhällsansvar som ett statligt bolag borde ta. Jag är väldigt glad över att Karin Rågsjö lyfter fram de här frågorna, trots att det pågår en utredning och trots att jag inte kan leverera de konkreta svaren. Debatten och diskussionen om framtidens apoteksmarknad och vilka syften och värden vi vill att det statliga bolaget och apoteksmarknaden i stort ska ha är nämligen viktig att föra i alla fall.
Fru talman! Jag är ganska nöjd med vad ministern säger, men jag tänker prata vidare om det här. Problemen har på något sätt rullat vidare. Jag tycker inte att den förra regeringen tog detta på allvar. Man såg ganska snabbt vart det ledde. När man är sjuk vill man gärna ha ut sin medicin pronto, så att säga, inte dagen därpå, vilket blir väldigt märkligt. De olika utredningarna, exempelvis Statskontorets, har tagit upp de faktorer som nu gör att man ibland inte får medicinen direkt. Som jag tog upp tidigare har man mindre lagerlokaler. Det kostar att ha butiker, speciellt i innerstaden i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det innebär en ekonomisk risk att lagerhålla dyra och ovanliga mediciner, det är begränsade returrätter och så vidare. Detta har Statskontoret spej på, så att säga. Man har tittat på antalet kunder som upplever att det är svårt att få ut sin medicin direkt. Vi är ju vana vid att man inte ska behöva vänta 24 timmar. Där har nöjdheten minskat med 5 procent. Det är inte en jätteminskning, men dock en minskning. Många människor får inte ut sin medicin. Apoteksanställda upplever också att deras förutsättningar att tillhandahålla utskriven medicin inom 24 timmar har försämrats. 64 procent upplever att förutsättningarna att förse sina kunder med medicin har försämrats. Det är en mycket kraftig signal, så jag är väldigt glad över att utredningen ska titta på det här. Det blir en väldigt intressant debatt. Jag ser specifikt fram emot att höra de borgerliga partiernas syn på detta. De ser apoteken mer som detaljhandel än som en del av hälso och sjukvården. Vi har lagt fram ett förslag när det gäller problemen med 24-timmarsleveransen. Det borde vara till hemmet, tycker vi. Men det kan vi ju återkomma till i en annan debatt. Bor du i en större stad är förstås sannolikheten stor att du har nära till ett apotek. Du kan springa mellan apoteken om du är tillräckligt frisk. Det är helt uppenbart. Men bor du på landsbygden eller i glesbygden är det betydligt svårare. Nu vet jag att ni har gått in med ett ganska redigt belopp för att det ska underlättas på olika sätt, men det finns fortfarande problem. Vi tycker att misslyckas man med att hålla 24 timmar ska det levereras till dörren för kunden. Det vore ganska bra. Människor är också ofta sjuka när de ska ha sin medicin. De kanske inte vill gå ut för många gånger. Precis som du säger i ditt svar har de flesta en väldig tillgänglighet till apoteken. Men situationen när det gäller låg och mycket låg tillgänglighet har inte blivit mycket högre, om man får uttrycka sig så. De människorna är ganska hårt drabbade. Det ska vara en likvärdighet över landet. Nu har jag en fråga som ministern kommer att ha svårt att svara på, men jag testar ändå min fråga. Det gör man i interpellationsdebatter. Vad tror ministern det behövs för att säkerställa att 24-timmarsregeln kan hållas intakt och fungera?
Herr talman! Det är en fråga som jag tyvärr inte kan svara Karin Rågsjö på. Det beror just på att det är mer komplicerat än att bara tala om till exempel lagerhållning och distribution. Det handlar många gånger, som Karin Rågsjö själv är inne på, om väldigt ovanliga läkemedel som kanske efterfrågas bara några få gånger på ett år. Det kan vara svårt för enskilda apotek, oavsett om de är statliga eller privata, att lagerhålla den varan och kunna erbjuda kunden den inom rimlig tid. Målsättningen är att 24-timmarsregeln ska gälla. Utredningen ska vrida och vända på varje sten för att se: Hur kan vi se till att målsättningen upprätthålls i så gott som varje fall? Det är målet både för utredningen och för regeringens politik. Jag vill dock gå tillbaka till det vi diskuterade nyligen och som Karin Rågsjö återigen tog upp, apotekens del i hälso och sjukvården. Det är en spännande utveckling som vi har framför oss där apoteken kommer att behöva spela en större roll inom hälso och sjukvården. Regeringen håller just nu på med ett initiativ som jag hoppas kunna presentera inom kort. Det handlar om att etablera en gemensam nationell läkemedelslista. Vi har annan ordning trots att Sverige är det land som i världen som förmodligen har flest e-recept. Ungefär 98 procent av alla recept på läkemedel som skrivs ut är elektroniskt förskrivna recept. Regeringens ambition är att öka det till så gott som 100 procent. Trots att vi har den höga andelen är det i dag svårt - det kan vara det för apotekspersonal, men framför allt för läkare - att se: Vilka mediciner har min patient redan fått? Kommer de läkemedel som jag nu skriver ut att krocka med någonting som min patient redan har fått utskrivet? Hur kommer kombinationen att påverka patientens hälsa och välbefinnande, och sådana saker? Med en gemensam läkemedelslista på plats får förskrivande läkare, annan personal inom sjukvården och inte minst patienten själv full kontroll över sina läkemedel. Därmed hoppas vi att både stärka patienten och patientens rättigheter och naturligtvis också ge apoteken en tydligare del i vårdkedjan. Inte minst tror jag att det i slutänden kommer att leda till kraftiga besparingar i form av färre brott mot patientsäkerheten, färre fallskador, och färre andra vårdrelaterade skador. Det är en stor vinst i första hand för den enskilda patienten men också för hälso och sjukvården och samhället i stort.
Herr talman! Vi ser verkligen fram emot läkemedelslistan. Den borde ha varit på plats typ i går, kan man tycka. När man avslutningsvis tittar på apoteken är det precis som ministern säger. Apoteken borde hänga ihop med hela hälso och sjukvården. Det är ingen detaljaffär vilken som helst. Man måste på något sätt fundera på hur man ska få dem till att mycket tydligare bli en del av hälso och sjukvården. De mindre apoteken har i dag väldigt svårt att överleva. Det var de apoteken som borgarna och Alliansen lyfte fram och som skulle vara små familjeägda apotek. De försvinner väldigt snabbt och köps upp av de stora drakarna. Det handlar om de likvärdiga förutsättningarna. Jag ska få ut min medicin. Oavsett om jag bor på Kungsholmen eller i Kalix ska det gå bra. Det är viktiga förutsättningar för en jämlik hälsa och en likvärdig hälso och sjukvård i hela Sverige. Det vill jag avsluta apoteksdebatten med.
Herr talman! Jag kan avsluta debatten med att säga att det är väldigt roligt att debattera med Karin Rågsjö. Vi får en diskussion om framtidens hälso och sjukvård och nu specifikt vad apoteken och apoteksmarknaden kan bidra med till framtidens hälso och sjukvård. Jag hoppas, som jag har försökt understryka i debatten, väldigt mycket på den apoteksutredning som regeringen har tillsatt. Den kommer att ge svar på många frågor. Det gäller inte minst hur tillgängligheten till läkemedel över hela landet ska kunna säkerställas och hur en jämlik tillgång till apotekets tjänster ska kunna säkerställas inte minst för alla de grupper som i dag är i ett utsatt läge. Det handlar om hur apoteken med en utvecklad apoteksmarknad kan bidra till en större samhällsnytta. Jag vill tacka så mycket för en väldigt bra debatt. Jag ser fram emot att fortsätta att diskutera dessa frågor med Karin Rågsjö.